Herr talman! Pyry Niemi har frågat mig hur jag ser på det faktum att våra viktigaste ytvattentäkter inte är skyddade genom riksintresse och hur jag och regeringen avser att behandla förslaget från Miljöprocessutredningen. Med områden av riksintresse skyddas mark och vattenområden som rymmer resurser, värden eller företeelser som är särskilt betydelsefulla i ett nationellt perspektiv. De ska därför särskilt beaktas vid tillståndsprövningen för olika verksamheter och i den fysiska planeringen. Ytvattentäkter ingår för närvarande inte i de resurser som kan skyddas enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Miljöprocessutredningen hade i uppdrag att bland annat överväga om det finns andra resurser och värden än de som anges i miljöbalkens 3 kap. som borde ligga till grund för att peka ut områden av riksintresse. I sitt slutbetänkande Områden av riksintresse och miljökonsekvensbeskrivningar analyserade utredningen frågan om riksintresse för ytvattentäkter. Utredningen ifrågasatte om hushållningsreglerna i miljöbalken är tillräckliga som styrmedel med tanke på hotbilden för täkterna. Utredningen konstaterade att frågan låg utanför vad som vad möjligt att behandla inom utredningen och ansåg därför att den inte kunde avgöras med utredningen som grund. Utredningen lämnade alltså inget förslag gällande riksintresse för ytvattentäkter. Regeringen ser det som angeläget att riksintressesystemet är ändamålsenligt och motsvarar dagens behov. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2013 konstaterat att det finns behov av en översyn av bestämmelserna om riksintressen och deras tillämpning och har därför för avsikt att tillsätta en utredning.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Mälardalen är en av Sveriges mest expansiva regioner och bedöms öka i befolkning med drygt en halv miljon fram till år 2030. Det innebär att befintliga bosättningar, orter och städer i Mälardalen kommer att förtätas och växa i högre grad än någon annan region i Sverige. Antalet människor som bor, lever, vistas och besöker Mälardalsregionen ökar i snabb takt. Mälaren är dricksvattentäkt för över 2 miljoner invånare. Försvarsmakten har ansökt om utökat skjuttillstånd vid Veckholms skjutfält i Enköping som ligger vid Mälaren. Det har mötts av starka protester från de angränsande kommunerna Håbo och Upplands-Bro. Även närboende till skjutfältet har samlat sig till en stark aktionsgrupp med syftet att minska antalet skjutningar alternativt flytta skjutningarna helt från området till andra skjutfält. Norrvatten som försörjer 14 kommuner runt Mälaren med dricksvatten har överklagat länsstyrelsens beslut, så även Håbo kommun. Herr talman! Vattenkvaliteten i Mälaren kommer att försämras kraftigt om försvaret utökar skjutövningarna på Veckholms skjutfält. Det menar Norrvatten och de kommuner som ligger i området. Det finns nämligen stor risk för ökad halt av giftiga tungmetaller i området om försvarets ansökan går igenom. Försvaret ansöker nu också hos miljödomstolen om utökade tillstånd för militära flygövningar över Vättern. De vill öka antalet flygdagar från 20 om året till 50 och antalet avlossade skott från 1 000 om året till närmare 80 000. En stor del av ammunitionen innehåller bly, sammanlagt över 200 kilo, som årligen kommer att hamna på sjöbotten och sedan sakta läcka ut i vattnet. Även koppar, zink och antimon riskerar att läcka ut. Totalt beräknas tio ton metall hamna på sjöbotten varje år. Oro finns också för ökade bullerstörningar och för risken att flygfotogen hamnar i vattnet vid ett flyghaveri. Områden från Gränna i söder till Karlsborg i norr berörs. Under övningsdagarna kommer ett JAS-plan att passera på låg höjd ungefär varannan minut. Det finns naturligtvis ännu mer besvärande omständigheter kring detta. Rent vatten är en förutsättning för att vi ska kunna leva vidare på planeten. Våra samhällen fortsätter växa, dock möjligen i en annan riktning än vad som vore önskvärt för att hela Sverige ska leva. Stora delar av befolkningen har flyttat till befolkningstäta Mälardalen, men även till Göteborg, Malmö och området kring Vättern. Vättern är dessutom dricksvattentäkt för 250 000 personer, och kan även på sikt bli dricksvattentäkt för Stockholm. De områden som vi tar dricksvattnet från, till exempel Vättern och Mälaren, är i allra högsta grad riksintressen som har hög prioritet inom samhällsplaneringen. Även om Sverige har relativt goda förutsättningar för dricksvatten utsätts våra ytvattentäkter för stora prövningar året om. Luftföroreningar, spillvatten från vägar, avgaser och spill från båttrafik, material som dumpas direkt ner i sjöarna med mera skapar tillräckligt med problem och belastningar. Det blir en fråga om nationella ställningstaganden, om riksintressen, för att hålla dessa miljöer intakta och giftfria. Det är alldeles för många människor och naturområden som påverkas negativt om ytvattentäkterna förorenas och slutligen hamnar i ett läge där de blir otjänliga för upptagning av dricksvatten. Låt mig ställa några frågor till miljöministern. Regeringen ser det som angeläget att riksintressesystemet är ändamålsenligt och motsvarar dagens behov. Vad innebär detta? Regeringen vill tillsätta en utredning för att det finns ett behov av en översyn av bestämmelserna för riksintressen. När beräknas denna utredning landa som en proposition? Kommer utredningsdirektivet att ta fasta på Miljöprocessutredningens inställning om att det finns ett behov av att förstärka miljöbalken för skydda ytvattentäkterna?

Herr talman! Jag vill tacka Pyry Niemi för att han har tagit upp denna angelägna fråga. Jag vill också tacka miljöministern för ett positivt svar där miljöministern visar insikt i denna problematik. Faktum är att militära övningar bedrivs över vatten som är vattentäkter. Mälaren och Vättern har nämnts. Blyammunition i kombinationen med vattentäkter är oacceptabelt. Det är fler dricksvattentäkter som behöver lyftas fram i detta sammanhang. Bolmen och Göta älv är några andra exempel. Det kan tyckas märkligt att ett antal skjutbanor har riksintresse men inte livsviktiga vattentäkter. Metoderna för skyddet kan givetvis diskuteras, men det är viktigt att överväga riksintresseklassningen. Jag är glad över miljöministerns svar på interpellationen. Det står tydligt att regeringen i budgetpropositionen 2013 har för avsikt att se över och utreda detta. Man ska också titta på frågan om riksintresse.

Herr talman! Frågan om skydd för dricksvattentäkter är viktig för framtiden. Vid några tillfällen de senaste åren har vi i Sverige råkat ut för omfattande vattenburna sjukdomsutbrott. När ett samhälle drabbas av det blir effekten att tusentals människor blir magsjuka, att samhällsviktig service stannar upp och att människor tvingas stanna hemma från jobbet. Det påverkar såväl näringslivet som individen och samhällets alla service och skyddsverksamheter. Barn, sjuka och äldre blir ännu mer allvarligt påverkade. Vattenburna sjukdomsutbrott är tack och lov sällsynta än så länge, men de riskerar att bli vanligare i framtiden om man inte hanterar de mikrobiologiska risker som följer med de klimatförändringar vi ser. När regnen blir häftigare blir avrinningen från markområden och vattendrag större. Enskilda avlopp blir större riskfaktorer, och de kommunala reningsverken bräddar ut ofullständigt renat vatten. Alla Sveriges kommuner arbetar för en hållbar framtid. I alla kommuner som har ytvattentäkter eller infiltrationsområden som dricksvattentäkter använder man mycket energi åt att arbeta fram bra åtgärder för att motverka riskerna för ett sämre råvatten. En värdefull åtgärd som regeringen redan hade kunnat göra är att ge dricksvattentäkterna skydd som riksintressen. Det skulle ha inneburit att de värderas på samma sätt som andra skyddsvärda intressen i samhället, och det skulle ha förenklat en hållbar samhällsbyggnad. Regeringen har tyvärr låtit bli att ge dricksvattentäkter samma skydd som till exempel grustäkter, vägbyggen, friluftsområden och, som vi har hört, militära skjutfält. Det innebär att sjöfarten i Göta älv är ett riksintresse, men inte det vatten som älven utgörs av. Strandängarna längs älven är skyddade, men inte det vatten som rinner av dem och hamnar i älven. Militära skjutfält över sjöar och vattendrag kan vara riksintressen, men inte det vatten som ammunitionen hamnar i. Om ytvattentäkter och infiltrationsområden hade kunnat pekas ut som riksintressen skulle de kunna värderas mot andra riksintressen på samma villkor. Eftersom regeringen inte har agerat kommer dricksvattenintresset alltid efter de andra skyddsvärda intressena. I sitt interpellationssvar hänvisar miljöministern till Miljöprocessutredningen. Det är rätt. Utredaren ansåg sig inte ha tillräckliga direktiv. I stället tog Naturvårdsverket fram förslag som man lämnade i en skrivelse till regeringen 2008. År 2009 lämnade Naturvårdsverket egna förslag på ändringar i lagtexten för att möjliggöra att grundvattentäkter, ytvattentäkter och infiltrationsområden skulle kunna bli riksintressen. Herr talman! Ett starkare skydd för dricksvattentäkter krävs. Det är vi uppenbarligen eniga om. Det hade varit möjligt att redan göra detta för att underlätta för kommunerna att bygga samhället hållbart för framtiden, särskilt när det gäller områden som förser många människor med dricksvatten. De ändringar som krävs har regeringen redan fått förslag på. Förslagen till ändringar i miljöbalken har redan lagts fram av en utredning och en myndighet. Ändå har inte regeringen lämnat några förslag till riksdagen. I stället vill man gräva ned frågan i ytterligare en utredning. Vad krävs för att miljöministern ska agera och inte bara stoppa huvudet i sanden?
Herr talman! Vad krävs för att man ska agera som minister? Det krävs ett beslutsunderlag. De flesta frågor som har ställts är antingen sådana som jag inte kan besvara eftersom det är ärenden under pågående behandling där en minister inte får lägga sig i eller också är det områden där vi förbereder utredningsdirektiv. Det är ganska trist att bara kunna svara på det viset. Jag kan försäkra att vi jobbar mycket med vattenfrågorna. Det finns ett antal utredningsuppdrag. Vi har den nya myndigheten som jobbar med detta. Det finns uppdrag till Havs och vattenmyndigheten. Vi analyserar nu det som är EU:s stora vattenstrategi, blueprint. En tredje grupp av frågor som jag inte heller kan svara på är de som faller under Livsmedelsverket, som är en myndighet som jag inte har ansvar för. Vi försöker se till att vi för frågan om skydd av våra vattentäkter framåt. Kommunerna har planmonopol och ansvarar för sina reningsverk. Ett problem är att det finns en grupp kommunala reningsverk som är gamla och inte har den teknik som behövs. De uppfyller helt enkelt inte kraven. Jag avser att i januari ta kontakt med de kommunerna och bjuda in dem för att diskutera hur vi ska lösa frågan. Vattenfrågor är komplexa. Det är olika regler för havsvatten, sjövatten, strömmande vatten, dricksvattentäkter och grundvattentäkter. I Stockholmsregionen diskuterar man Slussen ur ett arkitektoniskt perspektiv eller ett trafikperspektiv. För min del är frågan angelägen att lösa eftersom höjda vattennivåer på grund av klimateffekter kommer att göra att vi får ökade problem med saltvatteninträngning i Mälaren. Därför måste frågan om Slussen lösas och byggnationen komma i gång väldigt snart. Det finns uppenbarligen stora problemområden. Därför arbetar vi nu igenom frågan. Det kommer att vara mycket diskussion och komma många initiativ från regeringen under det kommande året när det gäller vattenfrågan.

Herr talman! Det finns många frågor som man kan diskutera när det gäller vatten. Det är en livsavgörande del av vårt samhälle. Det handlar inte bara om livsmedel utan också om möjligheter till ett bra friluftsliv och bra båttrafik. Vi ska göra allt vi kan för att se till att de gemensamma vattendrag och sjöar vi har hålls så giftfria och tillgängliga som möjligt. Jag tar fasta på det som Cecilia sade om att Naturvårdsverket har lagt fram ett förslag till en ny lagtext när det gäller ytvattentäkter. Borde det inte räcka för att avstå från en utredning och gå till ett skarpt förslag på en gång? Det finns skäl för ministern att fundera på det. Både Anita Brodén och Cecilia Dalman Eek var inne på att vi har riksintressen för många saker, men att vattnet hamnar på efterkälken och blir nummer två. Det är väsentligt att ta fasta på. Vi koncentrerar mycket av byggnationen till storstadsområden. Ett antal vattentäkter är viktiga för storstadsområdena. Det gäller Mälaren och Vättern, till exempel. Man måste ge planeringsförutsättningar så att människor kan bo i de här områdena samtidigt som man garanterar att vattenkvaliteten är så bra att vattnet inte blir otjänligt. Det handlar också om riskklasser. Vad är det som händer om ett flygplan störtar exempelvis i Vättern? Vad gör man då? Eller vad händer om man råkar öka miljöbelastningen mycket med extra mycket skjutningar och så vidare? Vilka konsekvenser får det på livskvaliteten och vattenkvaliteten? Blir vattnet otjänligt som människoföda och så vidare? Jag förstår miljöministerns ingång att detta ska breddas och jobbas med på flera håll och kanter. Men samtidigt är styrsignalen om riksintressen så värdefull, inte bara lokalt utan snarare nationellt. Det som ministern säger om Slussen är också en mycket viktigt signal för att visa hur värdefull Mälaren är för mer än två miljoner människor. Mälaren är den dricksvattentäkt som koncentrerat förser flest människor i en region med dricksvatten. Det är en mycket viktig faktor som vi inte får bortse från, och som jag också utgår från att miljöministern tar på allvar. Sedan handlar det om alla riksintressen som Försvarsmakten på något vis har rätten till. Det blir prövningar i domstol, men på något vis känns det ändå som att Försvarsmakten har företräde vid dessa prövningar. Med den hotbild som nationen inte har haft under ett antal år tycker jag att det är mer förenligt med en god samhällsplanerartradition att även Försvarsmaktens ambitioner jämställs med övriga ambitioner. Då blir dricksvattnet, ytvattnet, en del av den ambition som vi egentligen borde bära med oss och som borde jämställas med Försvarsmaktens tankar och funderingar kring hur man ska försvara landet på bästa sätt. Vattnet är nämligen helt avgörande för att vi ska kunna klara av nationella kriser och så vidare.

Herr talman! Visst är vatten vårt viktigaste livsmedel. Det är viktigt att vi mer och mer fokuserar på och lyfter fram miljöaspekterna, livsmedelsaspekterna och säkerhetsaspekterna. I vår omvärld kommer vattnet förmodligen att generera och vara en orsak till framtida konflikter. Vi vet att det betyder så oerhört mycket. Herr talman! Jag vill påminna om ett par arbeten som nu pågår och som kommer att förbättra och förändra synen på vatten. Det är gemensamma ansträngningar och ett gemensamt arbete. Det handlar om EU:s vattendirektiv som kommer att sjösättas 2015. Det kommer att påverka, och det ställer oerhört stora krav. Där har vi ett stort nationellt arbete som är igångsatt där vi även ser om vårt eget hus. Sedan har vi Miljömålsberedningens arbete. Jag nämnde som hastigast Miljömålsberedningen i den förra interpellationsdebatten. Här tas ett stort grepp när det gäller en hållbar mark och vattenanvändning. Vi ska presentera olika förslag, etappmål, för regeringen nästa år. Ett delbetänkande kommer att presenteras och året därpå ett slutbetänkande. Det är viktigt att vi kan ta in dessa aspekter i detta arbete. Slutligen handlar det om det arbete som miljöministern har nämnt, och jag ser fram emot den utredning som har aviserats.

Herr talman! Jag vet att miljöministern har ett stort engagemang för vattenfrågor. Men ska det behövas fyra år för att få fram ett beslutsunderlag när det redan finns ett från en av statens egna myndigheter? Det finns både ett textförslag till lagändring i miljöbalken och ett förslag på utbredningar från Naturvårdsverket. Jag har dem med mig. Att skydda dricksvattnet är en krävande uppgift för landets kommuner. Det är, som miljöministern säger, ett tufft arbete för dem att göra det. Men det som ankommer på regeringen i detta sammanhang är inte raketforskning. Det finns redan föreslagna ändringar. Miljöprocessutredningen och Naturvårdsverket har konkretiserat förslaget med förslag till ny paragraf och med rimliga områdesutsträckningar. Ändå har regeringen inte kommit till riksdagen med förslag. Jag undrar därför: Varför förhalar miljöministern en hållbar dricksvattenpolitik med ytterligare en utredning?
Herr talman! Genom att inrätta vattenskyddsområden med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken kan kommun eller länsstyrelse ge bland annat dricksvattenförekomster ett direkt skydd. Ca 60 procent av alla kommunala vattentäkter omges av vattenskyddsområde. Ett skydd som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken kan inte avse pågående markanvändning och kan inte ersätta skyddet enligt 7 kap. miljöbalken. Därför har vi faktiskt tydligare och tuffare regler i miljöbalken. Icke desto mindre finns det anledning att se över avvägningen mellan olika riksintressen och hur de används. Därför har regeringen i budgetpropositionen meddelat att vi avser att tillsätta en sådan utredning, och beslutet fattas i riksdagen denna vecka vad avser budgetpropositionen. Därför kommer vi nu att sätta i gång arbetet med direktiv till en sådan utredning. Det är någonting som jag inte har för avsikt att förhala eller försinka därför att jag delar interpellantens åsikt att vattenfrågorna är oerhört viktiga.

Herr talman! Timmen må vara sen, men det är viktiga frågor som vi diskuterar. Det gäller att hålla ambitionerna och engagemanget uppe hela vägen. Vatten är inte bara avgörande för att vi ska leva, må bra och trivas i vår samtid och ha gott vatten till maten, kunna duscha och så vidare. Vatten handlar också om upplevelser. Tillgången till upplevelser begränsas i mångt och mycket om vattentäkterna blir förorenade och vi inte har några möjligheter att vara där. Det som jag tycker är problematiskt, miljöministern, och där delar jag Cecilia Dalman Eeks uppfattning, är att det känns som att vi håller på att utreda ihjäl oss i dessa frågor. Det finns ett stort och starkt underlag så att man skulle kunna gå vidare ganska snabbt och hävda och kanske kunna höja regeringens ambitionsnivå och direkt säga: Vi tror på detta. Dricksvatten är mycket viktigt för nationen. Vi måste ha rena och fina ytvattentäkter. Vi måste ha rena och fina dricksvattentäkter. Att gå ut med denna ambitionsnivå skulle också vara mycket vällovligt för kommunerna. Då skulle de inse att det är på detta sätt de ska anpassa sin samhällsplanering, det är på detta sätt de kan se framtiden an, och det är detta som de också ska prioritera. I dag är det ett mischmasch av riksintressen som strider mot varandra. Det är bekymmersamt. Man kan lugnt konstatera att vattenfrågorna i dagsläget på något vis hamnar mellan olika paragrafer. Det tycker jag inte är bra i ett land som Sverige där vi kämpar hårt för att behålla en god och hög vattenkvalitet. Det är en tradition som vi har haft i många decennier. Jag hoppas nu innerligt att miljöministern och den kommande utredningen verkligen tar fasta på detta och gör allvar i saken om att dricksvattnet måste vara rent och fräscht.
Herr talman! Jag ska be att få tacka för en mycket bra interpellationsdebatt där många frågor rörande vatten har luftats. Det finns anledning att komma tillbaka till frågan om vatten när det gäller havsvattnets kvalitet, sjövattens kvalitet, rinnande vattens kvalitet, dricksvattentäkter, ytvattentäkter och grundvatten. Vi har, som Pyry Niemi mycket riktigt säger, en lång svensk miljötradition av att vara rädda om vårt vatten och kvaliteten på vårt dricksvatten. Detta blir extra tydligt i ett europeiskt perspektiv. Jag hade på miljörådet, vilket jag förberedde i torsdags kväll, anledning att diskutera precis dessa frågor. I Spanien får man ibland, när det är en riktig torkperiod, importera dricksvatten till vissa städer per båt. Grundvattnet har sjunkit 8-12 meter - det finns lite olika uppgifter - på Cypern. I Holland och Belgien är grundvattnet så förstört av närsalter genom enorma övergödningseffekter att man inte kan ge det till små barn. Detta är naturligtvis en väldig problematik. Det är också så att klimatförändringarna ur ett globalt säkerhetsperspektiv kommer att innebära ett större tryck på och en större konflikt när det gäller grundvatten än vi någonsin har sett historiskt. Det finns möjlighet att skydda dricksvattentäkter genom bestämmelserna i miljöbalken, men det är viktigt att ta en diskussion om riksintressen även när det gäller vatten. Det är anledningen till att regeringen i sin budgetproposition, vilken man har beslutat om denna vecka i riksdagen, har föreslagit att det ska tillsättas en sådan utredning.